Fru talman! Monica Green har frågat mig vad jag avser att göra för att behålla och utveckla de populära cykelturistlederna i landet, för att behålla det ideella engagemanget för cykelturistleder och för att fler ska kunna turista med cykel i landet. Låt mig börja med att säga att jag helhjärtat delar frågeställarens uppfattning att det är viktigt att cyklandet ökar. I våra städer och tätorter behöver fler resor till och från arbetet ske med cykel, om vi ska klara av klimatomställning och trängselproblem. Många människor cyklar på sin fritid. En ökad cykelturism är en del av utvecklingen i en av våra snabbast växande näringar, besöksnäringen. Turismens exportvärde, mätt som det belopp utländska besökare spenderar när de är i Sverige, var i fjol mer än dubbelt så stort som värdet av den svenska personbilsexporten. Att fler väljer att cykla är också positivt för folkhälsan, men det får inte leda till att fler skadas och dör i trafiken. Trafiksäkerhet är en angelägen fråga för oss alla. Cyklisters risk att dödas i trafiken är ungefär sex gånger så hög som bilisters. Cyklister är den trafikantgrupp som står för flest svårt skadade. Påfallande många av olyckorna är singelolyckor. Även om utvecklingen verkar gå åt rätt håll, då antalet dödade och antalet svårt skadade sjunker, finns det mycket kvar att göra. Det finns olika begrepp inom cykling, som cykelbana, cykelväg, stråk och led, som används olika av olika användare. Svenska Cykelsällskapet, vars verksamhet beskrivs i interpellationen, definierar en cykelturistled som en namngiven, turistisk cykelled med tydlig skyltning och karta och som följer ett lågtrafikerat vägnät. På deras hemsida står det: "Meningen med turistledsbegreppet är att helt undvika hårt trafikerade bilvägar ... Trafiksäkerheten är central och denna går hand i hand med upplevelsen." Att ställa krav på trafiksäkerheten är därför högst befogat både på cykelturistleder och på annan cykelinfrastruktur. Vad är då statens roll när det gäller cykelturistlederna? Lederna är både en tillväxt och en infrastrukturfråga. Eftersom den här interpellationen är ställd till mig svarar jag för infrastrukturaspekten utan att vi för den skull får glömma bort de insatser som regeringen har gjort för besöksnäringen. En uppgift som staten har inom infrastrukturområdet är regelgivning. Regler som gäller för cyklister finns bland annat i trafikförordningen och vägmärkesförordningen, som regeringen beslutar om. Utöver de generella reglerna i trafikförordningen kan lokala trafikföreskrifter för trafik på gator och inom tätbebyggt område beslutas av kommunen och i vissa andra fall av länsstyrelsen. En annan uppgift är att staten genom Trafikverket är väghållare för det statliga allmänna vägnätet. Många lågtrafikerade vägar i vårt avlånga land lämpar sig väl för cykling och kan ingå i cykelleder. Trafikverket kan bygga separata cykelvägar utmed högtrafikerade vägar. Trafikverket ger statsbidrag till enskilda vägar som också kan utgöra länkar i en cykelled. Staten har också, via regioners och länsstyrelsers beslut om användningen av medlen i länstransportplanerna, skapat en möjlighet att ge statsbidrag till kommuner som bygger cykelvägar som också kan vara delar av en längre sammanhängande led. Trafikverket svarar även för forskning och kunskapsuppbyggnad om cykling. Men enbart statliga insatser skapar inte en levande, attraktiv led för cykelturismen. Här behövs en bred samverkan. Regionala insatser, kommunal planering och de ideella organisationernas arbete behövs för att åstadkomma lyckade, väl fungerande leder. Jag vill gärna uppmärksamma och ge de ideella organisationer som på olika sätt verkar för en ökad cykling ett erkännande för allt det gedigna arbete som medlemmarna utför. De behövs! Tillsammans kan vi fortsätta att utveckla cykelturismen i Sverige.

Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. Anledningen till att jag har ställt den här interpellationen är dels för att vi över huvud taget nu talar mer om cykling, dels att vi vill satsa mer på cykling i Sverige, och det är otroligt viktigt att vi gör det. Det är bra för folkhälsan, för miljön och för ekonomin. Med ekonomin menar jag både den enskildes ekonomi och samhällets ekonomi. Sedan jag fick ansvar för cykelfrågorna för Socialdemokraterna har jag blivit uppmärksammad på att det är skillnad mellan cykelorganisationer här i Sverige. Det vore olyckligt om det skulle vara så att man inte bejakar alla typer av cykelorganisationer. Det är viktigt att man välkomnar alla som vill vara med i arbetet med att se till att det blir fler som cyklar, inte färre, i Sverige. Det är fantastiskt bra att vi satsar på nya cykelvägar, att vi diskuterar snabbcykelvägar mellan vissa kommuner, städer och så vidare. Det är jättebra att vi talar om sådant och att staten ger bidrag till det. Men det får inte ske på bekostnad av de nuvarande cykellederna. Det kan faktiskt uppfattas så nu. Svenska Cykelsällskapet, som jag nu diskuterar, har i över 30 år med mycket begränsade medel, med hjälp av ideella krafter och i samverkan gjort ett enormt arbete genom att de har satt samman cykelleder och sett till att det finns 30 000 skyltar, från Karesuando i norr ned till Smygehuk i söder. Bland annat finns den rikstäckande Sverigeleden, Vindelälvsleden, Mälardalsleden, Nyälvsleden och inte minst Västra Götalandsleden, det område som jag själv kommer från. Även Sverigeleden går genom mina hemtrakter, och det är mycket vackra vägar. Alla dessa leder går på lågtrafikerade befintliga vägar. I Västra Götaland, där jag brukar befinna mig, går det små landsvägar mellan Skara och Skövde. Jag tränar inför Vätternrundan och stöter då på cyklister som cyklar på Sverigeleden. När man cyklar genom vackra Vallehärad och via Hornborgasjön kan man bara konstatera att Svenska Cykelsällskapet har gjort ett enormt arbete med att skylta dessa vägar. De tar också fram kartor och ser till att människor via turistbyråer runt om i landet får tillgång till dessa cykelvägar. Just i Vallehärad och vid Hornborgasjön kan såväl bilar som cyklister och tranor samsas. Lågtrafikerade vägar innebär också att det är blandad trafik, kanske inte just med tranor men med cyklister och bilister funkar det, eftersom man är van vid att anpassa sig till att det finns flera typer av trafikslag. På dessa cykelleder, som har utarbetats över hela Sverige i 30 år, har det inte skett någon olycka över huvud taget. Därför tycker jag att det vore olyckligt om Trafikverket nu plötsligt skulle dra in anslagen, som är väldigt små om man jämför med om man skulle bygga en väg. Då skulle man inte få många meter väg för pengarna. Om det nu skulle gå så långt att Trafikverket faktiskt drar in anslaget tappar man väldigt mycket av det fantastiska arbete som Svenska Cykelsällskapet har gjort under så lång tid.
Fru talman! Det är väl bra att vi kan lyfta fram den här diskussionen, därför att jag får också frågor för egen del om det som Monica Green berättar, som jag antar är utifrån Monica Greens kontakter med olika cykelorganisationer. En fråga som jag skulle vilja ställa tillbaka är: Vad är det för skillnad mellan cykelorganisationer som har framkommit, och vem är det som gör den skillnaden på cykelorganisationer? Det kan vara bra för mig att veta i fortsättningen. Jag har förstått att det har pågått ett arbete, inte minst utifrån trafiksäkerhetsaspekten. Trafikverket har tagit på sig rollen att samordna ett arbete för att utreda en klassificering när det gäller till exempel numrering av och vägvisning på våra cykelturistleder och har tagit fram ett förslag med ett antal punkter. Efter att förslaget har varit ute på remiss har jag förstått att det finns en del organisationer som är kritiska till det. Det kanske kan vara utifrån att man tidigare inte har kategoriserat vad som ska vara trafiksäkerhetsaspekter. Då kan säkert frågan ha ställts på sin spets om det ska ställas nya krav på tidigare cykelleder. Under året kommer ett arbete att fortsätta i en nationell referensgrupp som ska titta på bedömningen av just cykelturistleder. Däremot tolkar jag det inte alls så som jag först trodde att jag skulle tolka det, att Monica Green, som annars brukar vara en stark förespråkare för just trafiksäkerhet, förespråkar att vi ska minska trafiksäkerheten. Här kanske det mer handlar om att hitta en bra kombination, inte minst på de lågtrafikerade vägarna. Sedan har jag en annan fråga som bara handlar om kunskapsinhämtning. Monica Green pratade om något anslag som Trafikverket möjligtvis skulle dra in. Vad skulle det vara för någonting?
Fru talman! Ja, det är skillnad på cykelorganisationerna, tyvärr. Det är klart att de gör olika arbeten. En del är lobbyorganisationer och får kanske pengar från cykelindustrin och så vidare, och en del jobbar helt på ideell basis. Man kan vara olika på det sättet också. Men skillnaden kan också vara att man från Trafikverkets sida ger anslag till den ena och inte till den andra. Det kan vara en skillnad. När det gäller klassificeringen och nya krav är det viktigt utifrån mitt perspektiv i alla fall att man inte drar ett streck över alla de fantastiska cykelleder som redan finns och där det redan nu finns uppsatta skyltar. Svenska Cykelsällskapet har utarbetat de här skyltarna under en lång tid, och man har gjort det tillsammans med kommuner, landsting och Vägverket - och numera Trafikverket. Samverkan har alltså skett när det gäller befintliga lågtrafikerade vägar och de skyltar som är uppsatta. Låt oss säga att det nu skulle bli en ny klassificering och man plötsligt skulle säga: Nu får vi inte blanda trafik över huvud taget i Sverige. Det skulle vara att hårdra, tycker jag. Nu hoppas jag på att det inte går så långt, för jag tycker till och med att man som bilist ska kunna klara att hejda sig. Vi måste vänja oss vid det. Även i städerna har vi pratat om det. Även i städer måste man klara av att ha både bilister och cyklister. Det handlar om att man anpassar sig till dem som finns i en blandad trafik. Jag tycker att det är viktigt när det gäller trafiksäkerheten att man inte säger: Nu får vi inte blanda trafik över huvud taget. För då skulle vi förbjuda cykling i stora delar av Sverige - ja, i nästan hela Sverige. Och det kan inte vara möjligt, för vi verkar ju för att det ska vara fler som cyklar, inte färre. Däremot kan jag hålla med Catharina Elmsäter-Svärd när det gäller två-plus-ett-vägar, för det tycker jag är olyckligt. Det är rent av livsfarligt att cykla på en två-plus-ett-väg, men det är tillåtet att göra det. Jag har själv cyklat på E20, bland annat, bara för att se hur farligt det är. När en vägren har tagits bort och man gör bilväg där i stället blir det väldigt smalt för cyklisterna. Jag vill ha krav där det har varit cykelväg tidigare. Om man tar det i anspråk och gör en två-plus-ett-väg vill jag att det ska vara krav på att man gör en ytterligare cykelväg. Så tycker jag att det skulle vara. Men nu pratar vi faktiskt om cykelturistlederna, som sträcker sig över hela Sverige och som finns i ett fantastiskt nät över hela Sverige. Vi kan locka både svenska och utländska turister att uppleva Sverige på två hjul och se fantastiskt fina omgivningar. Låt oss säga att vi plötsligt ska ha en ny klassificering och ta bort de gamla skyltarna och göra nya, som någon annan professionell ska sätta upp. Då ser jag att det här blir mycket, mycket dyrare än att använda det som redan finns och att använda sig av de ideella krafter som finns. Det blir ju mycket större utväxling när man ger pengar till en ideell organisation som med samverkan och med organisationer runt omkring kan se till att det blir fantastiskt fina cykelleder. Det har de bevisat. Jag tycker att det vore mycket olyckligt om det nu, till exempel, skulle tas bort.
Fru talman! När det gäller cykel tycker jag ändå att vi åtminstone har haft ambitionen - och vi har fortsatt att ha den - att verkligen lyfta in cykeln som ett transportslag som vi kommer att behöva mer av, av olika skäl, som jag nämnde i mitt svar. Regeringen gav Trafikverket ett uppdrag 2010 att ta fram en cykelstrategi och en handlingsplan för en ökad och säker cykling. Det gäller generellt, inte minst i våra städer och i våra tätorter där vi vet att vi kanske behöver separera trafiken mycket mer. Men vi kanske också snart behöver börja separera olika cyklister från varandra, utifrån att vi har en tendens att cykla olika fort. Sedan var det frågeställningen om man ska koppla det till de här cykelturistlederna. Nej, jag tror inte att vi ska hamna i en sådan situation att det heter som grundtes att man inte får blanda trafik i Sverige. Där finns fortfarande det som jag nästan brukar kalla huvudpunkten för den som inte minst kör bil, att man ska iaktta den varsamhet som omständigheterna kräver. Det handlar om hänsyn till andra fordonstrafikanter och inte minst cyklister. Det handlar om hur man iakttar varsamhet när det gäller avstånd och inte minst hastighet och när man passerar varandra. När det gäller den dialog som vi för tillsammans med Trafikverket kan jag säga att vi, när man gör olika förslag, också brukar vilja efterfråga någon form av konsekvensanalys. Ska det göras större förändringar jämfört med hur det tidigare har varit och skulle det nu vara så att skyltar ska bytas ut - vi har haft ungefär samma diskussion när det gäller alla hastighetsskyltar utifrån hastighetspaketet för bilar - bör det till någon form av konsekvensbeskrivning. Är det tillräckligt bra för att man ska nå det syfte som man har tänkt sig? Eller är det värt pengarna att ens en gång tänka på det sättet? Det är nog så viktigt att ta med det också. Jag hoppas snarare att de samtal som ska ske under 2013 i den här nationella referensgruppen ytterligare ska leda fram till på vilket sätt man kan lösa frågan just för turistcykellederna. Där finns det än så länge inte ett färdigt förslag, utan det är någonting som ska bedömas och jobbas fram under tiden. Jag delar den uppfattning som Monica Green har. Vi behöver på många sätt jobba med och se hur vi kan få fler att vilja cykla och fler att kunna cykla. Det är egentligen lika viktigt, oavsett om man är i stor stad, tät stad, landsbygd eller glesbygd. Det är nog en viktig kombination, att kunna ha med det perspektivet.
Fru talman! Jag vill återkomma till vilket stort arbete det är som bedrivs i ideell regi och hur viktigt det faktiskt är att vi bejakar det, inte minst för samhällsekonomins skull. Det handlar om att vi utnyttjar de krafter som redan finns och de som vill jobba med de här frågorna och som brinner för att få utveckla ett bra cykelnät och visa upp det för andra. De gör cykelledskartor. De ser till att turistbyråer får de här kartorna. De gör tidningar om cykellederna. De ser till att man underhåller skyltarna och tar bort buskar som växer över skyltarna. De planerar och gör omdragningar om man bygger om vägar och så vidare så att det hela tiden finns ett lågtrafikerat nät. Det ideella arbetet är fantastiskt och borde uppmuntras mycket mer, egentligen. Med mycket små medel, i stort sett vad man kan bygga 20 meter väg för, kan de underhålla alla de här cykelturistlederna i hela Sverige, vilket är fantastiskt. De behöver uppmuntran. De behöver kanske till och med höjda anslag - nu hotas de med att få indragna anslag. De behöver också lyftas upp för att man ska visa vilket bra arbete de har gjort. Catharina Elmsäter-Svärd behöver titta på de här cykelturistlederna och kanske cykla på en av turistlederna för att se hur fantastiskt bra de är gjorda. På det sättet kan hon visa på att de som arbetar ideellt även fortsättningsvis behöver stöd. Det behöver kanske till och med höjas ytterligare i framtiden. De ska inte bli hotade genom att man säger: Ert arbete kanske inte ens behövs. Det är klart att vi ska bejaka det. Catharina Elmsäter-Svärd cyklade en bit av Vätternrundan förra året. Då kanske hon också kan cykla en bit av Sverigeleden för att se hur fantastisk den är.
Fru talman! Ja, om det är någonting av den enklare sorten som jag kan göra är det återigen, precis som jag sade inledningsvis, att faktiskt ge ett stort erkännande till nästan alla som jobbar ideellt, oavsett vilken typ av verksamhet det är men inte minst när det gäller cykeldelen. Och det är ju mycket av drivet och kraften som ligger i det ideella som också kan få saker och ting att ändras. Olika typer av organisationer, även cykelorganisationer, har möjligheter att från Trafikverket söka pengar, anslag, när det gäller projekt kopplade till trafiksäkerhet. Då görs naturligtvis en bedömning av varje ansökan. Man ska heller inte glömma den möjlighet som finns i kommunerna och i län och regioner kopplad till länsplanerna. Där finns i dag, upplever jag, en allt större vilja och ambition att göra mer just vad gäller cykel. Allt behöver i det här sammanhanget inte komma från det statliga. Det är bra att dialogen pågår och fortsätter att pågå under 2013, inte minst vad gäller turistcykellederna så att de finner formerna och kan fungera utifrån framkomlighet och säkerhet. Det ska även göras någon form av konsekvensanalys av det som man tänkt sig. Fru talman! En del tycker att jag är ute och cyklar nästan jämt. Jag försöker välja mina tillfällen. 4 mil av Vätternrundan var tillräckligt för mig den gången. Jag vet att Monica Green är betydligt mer flitig på sådant. Däremot var jag med på Öland och tog det första spadtaget för en viktig cykelled där. Det är ett sätt att visa att en cykelled, precis som andra leder, är viktig för att få oss friskare och hälsosammare så att vi klarar många andra utmaningar - samtidigt som vi har det lite trevligt.